Herr talman! Den här debatten hade jag inte alls sett framför mig när jag blev vald till riksdagsledamot i det senaste valet. Jag hade sett framför mig att merparten av min kraft och tid skulle få ägnas åt att diskutera sociala välfärdsreformer och annat viktigt, men i stället har mycket av riksdagens och min tid under året upptagits av att diskutera ett dödligt hot, en pandemi. Så här långt har ungefär 10 000 människor avlidit i vårt land, och en halv miljon människor har blivit smittade av pandemin. Jag känner mycket stor oro för Sveriges situation och för vad som kan ske de kommande månaderna. Den oron förstärks av vad man kan se i vår omvärld. I Storbritannien varnar landets regering för att sjukvården kan kollapsa inom 20 dagar. Dödstalen stiger i en lång rad europeiska länder och även i USA. Många sätter sitt hopp till de kommande vaccinerna och tror att de kommer att vara den enkla vägen ut ur pandemin. Jag är rädd för att det kommer att bli mycket, mycket värre innan vaccinerna kommer att bita ordentligt och att vi kommer att stå inför stora och svåra utmaningar under de kommande månaderna. Därför vill jag säga att det som nog kommer att hjälpa oss mest under den kommande tiden inte är vaccinet utan handhygien och att hålla distans. Det kommer att vara det viktigaste som vi kan göra just nu. Så här långt har vi arbetat mycket med frivilliga rekommendationer. Under våren förra året kunde vi se att folk följde de frivilliga rekommendationerna till stor del. I dag kan vi se att de biter allt mindre. Vi har jobbat med en temporär smittskyddslag som vi hade i våras. Vi har jobbat med de lagar som finns, och det märks alltmer att de inte är tillräckliga. Det märks ute i vår vardag. Själv är jag stockholmare, och jag pratar ofta om Stockholm, vilket jag får en hel del kritik för. Men jag tror att vi alla jobbar utifrån den verklighet där vi själva bor och verkar. I min hembygd är Globen stängd medan köpcentrumen runt omkring är öppna och överfulla av folk. Min favoritkrog i Stockholm, Pelikan - för övrigt en fantastisk krog - har stora svårigheter att överleva eftersom lagstiftning, restriktioner och annat gör att man inte får tillräckligt mycket kunder. Den står nästan tom och övergiven. Men bara ett par hundra meter därifrån finns Friskis och Svettis anläggning, som är helt överfull av människor som trängs och svettas. Nuvarande lagstiftning är inte tillräcklig om vi ska kunna undvika trängsel. Det är av det skälet som regeringen har tagit fram ett förslag till ny, tillfällig pandemilag. Den kommer att ge regeringen och myndigheterna mycket bättre redskap att ingripa, göra bra tillämpningar och införa tillräckliga restriktioner för att just begränsa trängsel. Sedan finns det faror och risker. Vi ger i det här läget regeringen och myndigheterna vittgående maktbefogenheter. För mig är det viktigt vad konstitutionsutskottet har sagt. Konstitutionsutskottet har ändå konstaterat att detta är rimligt och ligger inom grundlagens råmärken, och det betyder oerhört mycket. Det betyder också mycket för mig att det i propositionen klart och tydligt framgår att regeringen måste återvända till riksdagen inom en vecka när det gäller mer långtgående restriktioner. Jag tror att det är en förutsättning för att det här ska fungera. Herr talman! Eftersom vi ändå befinner oss i en kammare full av partipolitiker skulle man kunna tänka sig att covid-19 skulle kunna vara ett slagfält för partipolitik. Jag tycker inte att det är det. Jag tycker att riksdagens partier så här långt har visat stort ansvar, och jag tycker att partierna i socialutskottet har visat stort ansvar. I socialutskottet har partierna mött regeringsföreträdare och myndighetsföreträdare och resonerat hela vägen om hur vi ska bekämpa pandemin. Det har funnits en mycket bred och stor samsyn om vilka åtgärder som är lämpliga. Jag tycker att det är en styrka för svensk demokrati att vi inte ägnar oss åt partipolitiskt spel när vi möter denna allvarliga samhällskris utan att vi i stället tillsammans försöker göra det som är det bästa för vårt land i denna svåra situation. I dagens proposition finns det mycket stor enighet om nästan allt. Det finns dock ett förslag till tillkännagivande under punkt 3 som mitt parti inte tänker ställa sig bakom, och det beror på att vi tycker att det är att slå in en öppen dörr. Det handlar om ekonomisk ersättning till dem som drabbas av eventuella restriktioner, och det står i tillkännagivandet att det ska vara en huvudregel att de ska ersättas. Vi tycker att detta är att slå in en öppen dörr. Vi menar att dessa principer slogs fast redan den 17 december i samband med att riksdagen då gjorde ett tillkännagivande. Jag vet att man på Regeringskansliet arbetar för fullt för att hitta metoder och vägar för att kompensera de verksamheter, löntagare och företagare som drabbas av restriktioner. När man håller på med den här typen av frågor är det lätt att vara efterklok. Vi politiker, herr talman, har ibland en tendens att tala om att allt hade blivit mycket bättre om man hade gjort på ett annat sätt för några månader sedan. Jag kan konstatera att allt hade varit mycket bättre om vi hade haft en krislagstiftning för fredstida kriser och katastrofer på plats. Jag kan konstatera att det hade varit mycket bättre om vi inte hade avvecklat Apoteksbolagets läkemedelslager. Jag kan konstatera att allt hade varit mycket bättre om vi hade haft nationella beredskapslager för skyddsutrustning och annat. Jag kan konstatera att allt hade varit mycket bättre om vi hade haft en tillfällig pandemilag på plats tidigare. Men jag kan också konstatera att alla partier bär ett ansvar för att så inte är fallet, och alla bör ägna en stund till efterkloka tankegångar kring detta. Det fanns inget parti som under den tidiga våren tyckte att man skulle ha en ny, tillfällig pandemilag. Det parti som först förde fram det kravet var Centerpartiet, som förtjänar en eloge för detta. Om jag minns rätt skedde det i slutet av sensommaren eller början av hösten. Men tidigt i våras var det kraven på en ny krislagstiftning det som var gällande i vårt land. Efterklokheten finns där. Det ska vi vara medvetna om. Jag tror att vi kommer att behöva mycket utvärderingar, och jag ser redan nu på Coronakommissionens första rapport att det finns slutsatser att dra om hur äldreomsorgen ska se ut i vårt land framöver. Men så här långt yrkar jag bifall till socialutskottets förslag och till Socialdemokraternas reservation under punkt 3.

Herr talman! Låt mig inledningsvis säga att Sverigedemokraterna välkomnar att regeringen nu har lagt förslag om ny lagstiftning som rättslig grund för fortsatta restriktioner. Coronapandemin har inneburit svåra konsekvenser för vårt samhälle, och förlusterna har varit många. I den svåra tid som vi nu upplever måste vi agera rationellt. Vi måste göra allt som står i vår makt för att rädda liv och förhindra mer lidande. Vår utgångspunkt är och har under hela pandemin varit att ta ansvar. Vi vill givetvis underlätta beslut som skapar utrymme för mer träffsäkra åtgärder, och därför ser vi också behovet av en tillfällig covid-19-lag. Vi kan konstatera att Sveriges avsaknad av undantagslagar som skulle möjliggöra en betydligt mer effektiv hantering av en samhällskris skiljer oss från många andra länder. De restriktioner som regeringen hittills har infört, primärt med stöd av delegationsbestämmelser i ordningslagen och alkohollagen, har inte varit tillfredsställande, vare sig sett till träffsäkerhet i förhållande till effekten på smittspridningen eller för den delen ur ett konstitutionellt perspektiv. Möjligheterna att begränsa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med hjälp av ordningslagen är minst sagt trubbiga, eftersom åtgärderna träffar en snäv del av de mötesplatser där risk för smittspridning finns. Trängsel i kollektivtrafik, inom handel eller vid olika slags arrangemang som sker i privat regi träffas inte av de befintliga begränsningarna. Samtidigt har vi kunnat bevittna hur restriktionerna i stället har slagit oproportionerligt hårt mot enskilda näringar och andra samhällsgrenar. Det är inte hållbart. De grundlagsskyddade demokratiska rättigheterna mötesfrihet, yttrandefrihet och demonstrationsfrihet speglas i hög grad av bestämmelser om allmänna sammankomster. Det blir därför, minst sagt, en anmärkningsvärd ordning när grundlagsskyddade sammankomster, som manifestationer eller politiska möten, är mer strikt begränsade än exempelvis privata fester. Herr talman! Själva syftet med att tillämpa restriktioner måste vara att rädda liv och att minska belastningen på vår sjukvård, som för närvarande är mycket hårt ansträngd. Vi menar att de beslut om restriktioner som fattas måste kunna anpassas. Åtgärderna ska därmed tillämpas i sammanhang där de gör mest nytta utifrån ett smittskyddsintresse. Det är också viktigt att ta särskild hänsyn för att i största möjliga mån kunna skydda de samhällsgrupper som riskerar att drabbas allra hårdast av pandemin. Förutom tydlighet och träffsäkerhet behöver rätten till kompensation för enskilda som drabbas negativt ekonomiskt av beslut som fattas med anledning av denna lag tydliggöras. Jag är glad över att en majoritet av utskottets partier delar den uppfattningen. Sverigedemokraterna vill också understryka vikten av att de beslut som fattas med befogenheter som tillfälligt delegeras till regeringen och de avvägningar som görs av regeringen så snart som möjligt ska underställas riksdagens bedömning och kontrollmakt. Fortlöpande information om framtagandet av nya föreskrifter och planerade åtgärder är också en väsentlig del, och vi ser positivt på att vi har nått bredare samförstånd även i den frågan. För oss sverigedemokrater är barnets bästa alltid en central utgångspunkt. Därför är det helt grundläggande för oss att föreskrifter eller beslut som påverkar barn alltid ska ta hänsyn till vad barnets bästa kräver. I smittskyddslagen finns det bestämmelser som innebär att barnets bästa särskilt ska beaktas när det gäller åtgärder som rör barn. Vi menar att det finns givna skäl att överföra smittskyddslagens bestämmelse om hänsyn till barnets bästa till den tillfälliga covid-19-lagen. I smittskyddslagen finns också, sedan tidigare, andra villkor för smittskyddsåtgärder som meddelas enligt smittskyddslagen. Åtgärder ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Det vetenskapliga underlaget avseende covid-19 förbättras ständigt. Vi anser inte att det finns skäl att göra avsteg från principen om att ställa krav på att tillgänglig kunskap ska utgöra beslutsunderlag för åtgärder som vidtas för att möta den pågående pandemin. Vi har i dag ingen säkerställd kunskap om hur situationen kommer att utveckla sig framöver. Den genetiska utvecklingen av smittan, effekterna av vaccineringskampanjen och flera andra delar kan påverka behovet av restriktioner och förändrade bemyndiganden. Därför anser vi det vara ytterst relevant att förkorta giltighetstiden för lagen till utgången av maj 2021, så att riksdagen får möjlighet att pröva en förlängning av covid-19-lagen utifrån de behov som är aktuella vid just den tidpunkten. Med det sagt vill jag ställa mig bakom Sverigedemokraternas reservation, det vill säga reservation nummer 1.

Herr talman och ledamöter! Jag vänder mig till alla er inom vård och omsorg som sliter när smittspridningen återigen har ökat och till alla andra som fortsätter att sätta sina liv på paus, särskilt alla 70-plussare som länge har fått hålla sig undan och som inte har fått närma sig sina barn och barnbarn. Pandemin sliter psykiskt på oss alla, inte bara i Sverige utan i hela världen. Nu måste smittspridningen ned. Nu måste färre läggas in på sjukhus. Nu måste färre dö, helt enkelt. När vi alla - eller de som vill - förhoppningsvis har vaccinerat oss i slutet av juni ska vi veta att vi gjorde allt för att förhindra smittspridning. Det ska vi veta både som individer och som samhälle. Det handlar om oss som kollektiv, om hur vi beter oss, när det gäller om vi ska stänga eller öppna, herr talman. Den andra vågens intensitet, som vi nu lever under, var det få som hade grepp om under sommaren och den tidiga hösten. Det hade man inte i Europa och inte heller i Sverige. Men regeringen skulle ha kommit med denna proposition tidigare, kanske redan i oktober, för att säkra upp under en eventuell andra våg och för att ha hängslen och livrem. De snabba puckarna gynnar ingen, anser vi. Men jag anser att väldigt få hade en tanke på att intensiteten i den andra vågen skulle vara så stor. Inte ens Centerpartiet har i sitt mycket bra utskottsinitiativ en rad om en andra våg. Och Björn Olsen, överläkare och professor i infektionssjukdomar, säger så här den 5 oktober i Expressen: Nej, jag tror inte att det är en andra våg. Det har vi sagt länge, och det blir inte någon. Herr talman! Nu när pandemilagen kommer är det regeringens dåliga framförhållning och beredskap som bidragit till att tidsfristen för remissinstanser kraftigt förkortats. Det har också försvårat för oss i oppositionen att fördjupa oss i vilka konsekvenser den föreslagna lagstiftningen kan få för ett samhälle i stort. Hanteringen ställer väldigt stora krav på löpande uppföljning av lagen. Vid eventuellt behov av ytterligare lagstiftning - det har vi ingen aning om i dag - på grund av ökad smittspridning bör regeringen involvera oppositionen i ett mycket tidigare skede av processen. Då får man en bättre grund att stå på. Herr talman! För Vänsterpartiet är det extremt viktigt att en ny covid-19-lag används med en väldigt stor försiktighet. Lagen och bemyndigandena bör enbart användas när inga andra tillgängliga åtgärder har visat sig tillräckliga. Alla förslag till inskränkningar av människors rörelsefrihet måste vara tidsbegränsade och proportionella. Därför välkomnar vi att regeringen har förkortat giltighetstiden till sista september i år - det är väldigt bra. Ju mer samhället stänger ned, desto mer berörs folkhälsan. Flera studier som har gjorts i Sverige och i världen visar hur barn och unga drabbas när parker, badhus, fotbollsplaner och skolor stängs. Speciellt barn som har det jobbigt hemma drabbas väldigt hårt. Därför måste barnperspektivet in i detta. Om stranden, lekparken och grönområdet i ett visst område helt stängs kan det leda till att personer med begränsade resurser och utan tillgång till bil blir fast i sina hem utan möjlighet till lek, rekreation och motion. Vänsterpartiet ser även problem med hur ett sådant här förbud - det kan handla om att man ska stänga en parklek - ska kontrolleras och efterföljas. Och vem inom området kan anses vara straffansvarig? Vi vill också framhålla att tillämpningen av lagen, om den används fullt ut, kommer att få mer negativa och mer långtgående konsekvenser för ekonomiskt utsatta grupper i samhället. Personer som lever trångt drabbas hårdare när aktiviteter och sociala mötesplatser stängs ned - så är det. De har inga sommarstugor som de kan resa till. Det är viktigt att de föreskrifter och beslut som meddelas med stöd av lagen inte gäller längre än vad som är absolut nödvändigt. Vänstern anser därför att giltighetstiden för de föreskrifter och beslut som meddelas med stöd av lagen bör regleras och omprövas kontinuerligt. I propositionen föreslås även att vissa av regeringens föreskrifter som meddelas med stöd av den nya lagen inom en vecka ska, genom proposition i varje enskilt fall, underställas riksdagens prövning. I likhet med ett stort antal remissinstanser vill Vänsterpartiet att den tiden ska förkortas till omgående. Jag vill därför lyfta reservation 2, herr talman. I propositionen föreslås att regeringen ska få meddela föreskrifter om förbud mot att samlas i ett sällskap av en viss storlek på platser dit allmänheten har tillträde. Låt oss säga att jag har picknick i Hagaparken med tio personer. Sådana föreskrifter ska inte innebära ett förbud som omfattar sällskap av personer som tillhör samma hushåll. De måste alltså vara släkt med varandra eller bo ihop. Detta blir väldigt förvirrande. Någon ska gå runt på platsen och kontrollera släktskapet. Vänsterpartiet delar inte regeringens bedömning av de integritetsrisker som kan uppstå när tillsynsmyndigheten ska klargöra vilka relationer olika personer har till varandra för att kunna bedöma om en sammankomst är befogad eller inte. Det är därför vi vill ta bort 12 §, förbud mot att samlas i ett sällskap av en viss storlek, precis som Folkhälsomyndigheten och Lunds universitets fakultetsnämnd vill göra, enligt remissvaren. Avslutningsvis vill vi lyfta frågan kring faran med ett muterat virus som vi ser specifikt inom djurindustrin. I vårt grannland Danmark upptäcktes exempelvis under det gångna året muterat covid-19-virus hos minkar inom pälsindustrin. Nu kommer rapporter om att pälsindustrin i Danmark vill flytta till Sverige. Man vill alltså ta djuren över gränsen. För Vänsterpartiet är det centralt att man har total koll på den här typen av djurhantering så att man snabbt kan stänga ned. Jag hoppas, herr talman, att vi slipper använda den här lagstiftningen, att vi i stället för att stänga ned till slut kan öppna upp teatrar och musikställen, gå på krogen och göra allt det som vi är vana att göra. Jag hoppas att våra stora attraktioner Gröna Lund och Liseberg kan öppna och att vi kan åka till Astrid Lindgrens värld i sommar. Jag hoppas att vi kan bada och träna. Men det hänger på oss. Det handlar om hur vi beter oss, ingenting annat. Vi måste hålla ut de här fem månaderna tills vi har fått vaccin. Och även efter det måste vi ha vissa restriktioner gällande vårt beteende, för det är ett undantagstillstånd vi lever i. Jag yrkar bifall till reservation 2. Jag yrkar även bifall till reservation 3, som vi står bakom tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Herr talman! När covid-19 upptäcktes i Wuhan för ungefär ett år sedan fanns det all anledning för hela världen att spetsa sina öron och göra sig beredda. Vi lever nämligen i en transnationell värld, där ett flyg från ett land till ett annat kan ta med sig en smitta som covid-19. Vi har också sett att covid-19 snabbt spred sig över världens alla länder. Vi fick en pandemi, och i dag har 9 262 personer för många gått bort i vårt land: en morfar, en vän, en partner, ett barn. Runt om i världen har 1,9 miljoner människor i dag fått sätta livet till. Det stannar inte här, för vi ser att smittan sprider sig som en löpeld över vår värld, och vi måste i varje land och i varje samhälle göra allt vi kan för att begränsa smittan. I dag kan vi glädjas över att det har kommit fram ett vaccin. Det är vår ljuspunkt i tillvaron. Det kommer att hjälpa oss på vägen, men det kommer att ta tid och det kommer inte att nå hela vägen. Vad vi måste fortsätta att göra är att jobba hårt med att hålla avstånd, lyssna på råd och fortsätta att minska smittspridningen. Herr talman! När pandemin slog till i vårt land saknade Sverige den beredskap som vi borde ha haft. Vi saknade de lagar som vi kanske hade behövt använda mycket tidigare än i dag. Det är bra att regeringen nu har bestämt att man tillsätter en parlamentarisk kommitté, där alla partier ska representeras, för att grundligt gräva i hur man inför framtiden ska kunna ha en bättre lagstiftning för civila kriser. Vi står väl rustade när det är krig eller krigsfara, men vi har saknat lagar för en situation som den vi befinner oss i i dag. Herr talman! Regeringen har gjort jättemycket sedan vi fick veta att covid-19 hade kommit till vårt land. Man har ersatt personer som har tagit skada, personer som har blivit arbetslösa och företag som det inte har gått så bra för på grund av smittspridningen. Man har hjälpt personer som har blivit sjuka. Det här måste vi såklart fortsätta att göra också under den tillfälliga covid-19-lag som vi diskuterar här i dag. Men det ska naturligtvis, som tidigare, ske inom ramen för det budgetsamarbete och det budgetarbete som vi har. Herr talman! Det är långtgående steg som regeringen kan vidta med den nya lag som ligger på riksdagens bord i dag. Den är nödvändig. Vi behöver den. Vi måste göra allt för att minska smittspridningen. Men det är också viktigt att vi jobbar restriktivt med lagen och använder den som det behövs men inte mer. Lagen är utformad så att man ska kunna hålla öppet där man tidigare inte har kunnat göra det. Till exempel har kulturen och idrotten fått ta en ganska stor andel av arbetet med att minska smittspridningen. Här kommer man att kunna göra mycket mer finjusterade insatser för att man, när smittspridningen har lagt sig lite mer, ska kunna hålla öppet och göra mycket mer på det området. Det är också viktigt att man när smittan skenar ska kunna vidta kraftfulla åtgärder och stänga ned vissa verksamheter och vissa platser tillfälligt för att minska smittan. Jag är glad att vi nu har den tillfälliga covid-19-lagen på vårt bord. Jag är också glad att vi har ett bra samarbete i socialutskottet och att vi har samarbetat väl partier emellan under hela pandemin. När det är kris är det viktigt för medborgarnas skull att man samarbetar för att leda landet genom krisen och inte ser stridsfrågorna som de främsta frågorna. Herr talman! Med de orden vill jag yrka bifall till propositionen och till vår reservation tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Jag yrkar avslag på övriga motioner.

Herr talman! Det råder inga som helst tvivel om att vi befinner oss i ett mycket allvarligt läge. Drygt 9 000 svenskar har dött i covid-19. Smittspridningssituationen är fortsatt besvärlig, och sjukvårdspersonalen gör allt den förmår och mer därtill. En del av dem som insjuknat i covid-19 vittnar fortfarande, månader efter insjuknandet, om allvarliga hälsobesvär som trötthet, muskel och ledvärk, försämrad livskvalitet och försämrad fysisk och psykisk hälsa. Bara att ta sig upp ur sängen beskrivs som en dags kraftansträngning. Sjukvården är återigen mycket hårt ansträngd. Många har försökt dra sitt strå till stacken för att platta till kurvan. Man har tagit hänsyn och stort personligt ansvar. Man har tagit cykeln till jobbet eller gått. Man har stannat hemma vid minsta symtom. Man har jobbat, gått i skolan eller läst på universitetet hemifrån i månader. Många har lidit av isolering och ensamhet, av att inte få det där härliga besöket eller kunna krama om barnbarnen och av avsaknaden av sociala sammanhang. Man har försökt hålla i och hålla ut. Men det mänskliga lidandet har inte begränsats till dem som avlidit i covid-19 och lämnat sörjande och saknande anhöriga efter sig, till de tusentals som insjuknat och hittills tillfrisknat eller till andra som lidit umbäranden och gjort uppoffringar. Pandemins effekter i världen och i Sverige har varit skoningslösa. Företag har gått omkull. Människor har sett sina livsverk, sina hus och hem och sina eventuella besparingar gå om intet när deras företag inte klarat att alla intäkter försvunnit över en natt samtidigt som kostnaderna kvarstått och tickat på, dag ut och dag in och vecka efter vecka. Företag står på ruinens brant när efterfrågan på deras varor eller tjänster tvärnitat. Även om det, enligt affärsinformationsföretaget UC, inte blev en sådan konkursvåg förra året som många av oss befarade vet vi ännu inte hur länge pandemin kommer att pågå eller hur länge företag kommer att klara av att överbrygga och hålla ut ytterligare. Resebyråer, eventföretag, hotell och restauranger tillhör alla den bransch som är hårdast drabbad av de restriktioner som hittills meddelats. Vi måste nu vidta åtgärder som är tillräckligt kraftfulla för att få effekt på smittspridningen så att läget lugnar sig. Vi behöver minska smittspridningen, sjukligheten och inläggningarna på landets intensivvårdsakuter. Herr talman! Centerpartiet har sedan i maj förra året krävt att regeringen skaffar sig verktyg för att bekämpa pandemin. Att Sverige av omvärlden uppfattas ha valt en annan väg beror till stor del på regeringens passivitet. Redan i våras, när smittspridningen först fick fäste i det svenska samhället, stod det klart att nuvarande lagstiftning inte kunde tillhandahålla nödvändiga verktyg för att stoppa smittspridningen. Sverige har inte kunnat begränsa shoppingcentrum eller kollektivtrafik så som andra länder har kunnat göra. Det är obegripligt att regeringen inte har skaffat sig verktyg utan försökt hantera den värsta katastrof Sverige drabbats av på många år med alkohollag, ordningslag och goda råd. Centerpartiet har alltså sedan i våras drivit på regeringen för att inleda ett arbete med en ny, genomarbetad pandemilag som fokuserar på möjligheterna att begränsa smittspridningen och som klargör rätten till ersättning för dem som drabbas av begränsade eller helt stängda möjligheter att bedriva sin verksamhet. Våra principiella ingångar har hela tiden varit att lagen, baserat på risk för smittspridning, ska innehålla möjlighet till restriktioner för och även stängning av verksamheter som ökar smittspridning och självklart rätt till ekonomisk kompensation för de verksamheter som drabbas av dessa begränsningar. Det var först efter att Centerpartiet lagt fram ett utskottsinitiativ i mitten av oktober som regeringen fyra dagar senare reagerade med ett pressmeddelande och aviserade en pandemilag med ikraftträdande sommaren 2021. En enig riksdag ställde sig den 17 december bakom Centerpartiets utskottsinitiativ med ikraftträdande i mars. Med tanke på det mycket allvarliga läget växlar regeringen nu upp med sikte på ikraftträdande nu på söndag. Vi är nöjda över att vi lyckats driva regeringen framför oss och är de första att välkomna att regeringen nu lägger i en högre växel i arbetet med att få lagstiftning på plats som ger den och myndigheterna fler verktyg i smittbekämpningsarbetet. Samtidigt kan vi inte annat än känna sorg över att lagen inte trädde i kraft den 10 oktober. Hur många liv och hur många företag hade då kunnat räddas? Vi välkomnar att regeringen har lyssnat och lagt fram förslag på en lag som kan få bättre träffsäkerhet. Centerpartiet kommer att rösta ja till lagen, men vi är fortsatt kritiska till några olika delar i den. Liksom i den så kallade bemyndigandelagen, som riksdagen inledde arbetet med under påskhelgen förra året, ser vi i den här lagstiftningsprodukten brister och tillkortakommanden i principiellt viktiga hänseenden. Regeringen hävdar, givet lagens mycket breda tillämpningsområde, att det inte låter sig göras att i särskilda ersättningssystem reglera frågan om och i vilken mån ersättning ska utgå till dem som kommer att drabbas av föreskrifter meddelade i lagen. Här har regeringen, trots en enig riksdag, missat hela poängen. Det riksdagen begär är inte att lagen fullständigt ska reglera ersättningssystemen. Det riksdagen begär är att lagen ska fastställa rätten till ersättning för drabbade verksamheter. Låt mig påminna om den verklighet jag inledde mitt anförande med. Tusentals företag och företagare riskerar att hamna - och många har redan hamnat - mellan stolarna i befintliga ersättningssystem. Låt mig även påminna om att de stödsystem som hittills har införts för pandemins konsekvenser, som omställningsstöd, omsättningsstöd för enskilda näringsidkare, stöd vid korttidspermittering och hyresstöd, har tillkommit - låt vara ofta sent och först efter långvariga och högljudda krav från Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna och näringslivs och branschorganisationer - för att något lindra pandemikrisens generella effekter. Stöden har inte inrättats för att möta en ekonomisk nedgång orsakad av legala restriktioner. Centerpartiet är inte övertygat om att de stöd som finns nödvändigtvis lämpar sig som ersättning för begränsningar enligt pandemilagen. Centerpartiet anser därför att det är absolut nödvändigt att tydligt fastställa principen om att ersättning ska utgå till berörda verksamheter. Det är inte bara en moralisk självklarhet att långtgående ingrepp från det allmänna i enskildas ekonomiska förhållanden ska utgöra grund för ersättning, utan också en rättsstatlig grundsats som kommer till uttryck såväl i regeringsformens reglering av egendomsskyddet som i Europakonventionen. En tydlig hantering som säkerställer principen om rätt till ersättning bidrar också till att skapa förutsebarhet och trygghet hos de verksamheter som berörs. Det skulle också skapa en bra incitamentsstruktur för alla normgivare att ta fram så avgränsade och träffsäkra begränsningar som möjligt. Mot bakgrund av detta vill vi, som framgår av det gemensamma förslag som också utskottet nu stöder, att regeringen återkommer med förslag som innebär att drabbade verksamheter får ersättning. Det finns många fler problem med lagstiftningen, med konstitutionella förtecken. Det rör sig om en mycket långtgående delegation av makt från riksdagen till regeringen och till myndigheter. Det finns giltighetstider i förordningar som kanske borde kortas. Man nämner inte den grundlagsskyddade religionsfriheten, bland andra grundlagsfästa medborgerliga fri och rättigheter. Allt detta har Centerpartiet beskrivit i vår motion. Sist men inte minst skulle jag vilja slå fast att vi självklart står bakom alla de sju yrkanden vi har i våra motioner, men jag väljer att nu yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! När jag i januari för ett år sedan ställde en skriftlig fråga till statsrådet Hallengren om Sveriges beredskap ifall det som numera är känt som covid-19 skulle sprida sig till Sverige var jag orolig, och svaret skavde. Men detta hade jag aldrig förväntat mig: att jag i dag, ett år senare, skulle stå här, herr talman, för att rösta ja till en tillfällig lag som ger långtgående möjligheter att begränsa trängsel, skilja mellan riskabla och mindre riskabla verksamheter och ytterst stänga verksamheter. Jag trodde aldrig detta. Det är klart, herr talman, att när denna tillfälliga lag används för att förhindra smittspridning säkras det skyddet genom stora ingrepp i människors vardag, ekonomi och frihet. Detta får vi inte sticka under stol med. Det här är ingrepp vi aldrig skulle acceptera i vanliga tider. Men det är inte vanliga tider. Vi klipper håret över sopkorgen. Vi träffar inte vänner och släktingar över huvud taget, eller kanske väljer vi att träffa ett fåtal av dem och fira jul utomhus i minusgrader. Vi följer begravningar på länk. Och vi gör detta för att skydda någons mormor eller storebror och för att intensivvårdsspecialisterna ska få gå hem och få ett andrum hos sin familj. Vi liberaler ser alltså, herr talman, att den nya pandemilagen är nödvändig, trots att den i vanliga fall hade varit helt otänkbar. Den behövs. Men just för att den är så ingripande är det oerhört viktigt att den är tillfällig, att den är tydlig med att restriktionerna aldrig får gå längre än vad smittläget kräver i närtid och att förbud eller nedstängningar underställs riksdagen inom en vecka. So far, so good. Men det fattades en bit. På en punkt ansåg vi liberaler att regeringens förslag var otillräckligt. Det handlar om att staten när den fattar beslut om neddragningar eller nedstängningar, herr talman, också behöver ta ansvar för detta beslut. När denna lag eller lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen används måste som huvudregel kompensation utgå till de verksamheter som direkt drabbas ekonomiskt. Jag är därför väldigt tacksam över att utskottet ställde sig bakom detta krav, och jag yrkar i dag bifall till utskottets förslag. Man måste naturligtvis kunna betala hyran eller fritis för sina barn genom denna pandemi, även om man arbetar i privat sektor eller är småföretagare. Detta är ingen företagarfråga, herr talman, även om det hade räckt så. Det här är avgörande för oss alla. För det är ju från företagen, från deras moms och från skatterna som deras anställda betalar in pengarna kommer som vi behöver för att betala undersköterskornas löner långsiktigt och för att betala poliserna, brandmännen och intensivvårdsspecialisterna som sliter i detta nu. Hela cirkeln behövs. Helheten kräver sina delar, herr talman. Utan företagen faller skyddsnätet och hela välfärden. Det måste vi vara på det klara med. Lagen är alltså tillfällig. Det behövs en permanent lag, men en sådan ska inte tas fram under tidspress, herr talman. Lagen är mycket tydlig med att den aldrig får användas mer än vad som är absolut nödvändigt ur smittspridningssynpunkt för att rädda liv och hälsa, just nu och här. Och de stora besluten ska underställas riksdagen inom en vecka. Därutöver måste jobb och livsverk samt skyddsnätet säkras genom kompensation vid de riktigt stora besluten. Under de fyra förutsättningarna röstar Liberalerna ja till detta förslag, för vi behöver som förtroendevalda göra allt vi kan för att Sveriges invånare och hälso och sjukvården ska kunna ta sig igenom detta och vi så småningom helskinnade ska kunna lägga denna eländiga pandemi bakom oss.

Herr talman, statsrådet! Tack för att det blev en väldigt bra lag ändå! Det kan vi tycka, trots att vi har våra invändningar. Däremot hade vi varit glada om den hade kommit under hösten. Det hade varit enklare då, med den situation som vi befinner oss i just nu. Jag har egentligen två frågor. I propositionen föreslår regeringen att föreskrifter ska kunna meddelas om förbud mot att samlas i ett sällskap, låt oss säga en park som Hagaparken, där man kan sitta med sin familj och sina vänner. Det står i propositionen att sådana föreskrifter inte ska innebära ett förbud som omfattar sällskap som tillhör samma hushåll. Detta innebär att någon måste gå runt i parken och kolla och undersöka vilka som är släkt och hur förbindelserna ser ut. Jag undrar hur detta ska gå till. Vi har väldigt svårt att se det framför oss - om det ska vara parkvakter eller någon annan som ska titta på detta eller hur det är tänkt. Vi anser att det är väldigt integritetskränkande. Min andra fråga handlar om barnperspektivet och hur man ska kunna arbeta med det. Väldigt många barn som kanske far illa i sina hem kommer att få det svårare med den typen av nedstängningar. Det gäller parklekar - badhusen är redan stängda här i Stockholm och i övriga landet. Hur ska man bevaka barnperspektivet? Väldigt många barn lever i dag i familjer som är dysfunktionella, och de kan helt enkelt bli fastlåsta där om lagstiftningen blir alltför inskränkande.

Herr talman, statsrådet! Vi tycker fortfarande att § 12 är väldigt flummig. När en lagstiftning skrivs måste det som sedan kommer i olika förordningar vara väldigt tydligt när det gäller hur man ska gå till väga. Vi kan läsa den rakt upp och ned, och då kan det faktiskt se ut så här: Man kan sitta i låt oss säga Hagaparken med tio personer, varav fyra är släkt och fyra är vänner och två är random personer. Då blir frågan: Vem ska kontrollera detta och ha koll? Jag tycker att det måste vara väldigt tydligt när en lagstiftning tas fram. Sedan tror jag att det är väldigt bra att, precis som statsrådet gör, lyfta fram barnperspektivet. Ibland kan det låta som att vi inte har haft några restriktioner här i Sverige. Detta tycker jag att man kan höra från andra kamrater i socialutskottet, men vi har haft många restriktioner här under våren. Jag hoppas att smittspridningen ska minska till slut, och när man går vidare nu måste man ha pejl på just barn och unga. Det är de som eventuellt kan fara illa när man stänger ned, och jag tycker att man måste ha den pejlen nu när exempelvis alla aktiviteter i Stockholm har stängts ned. Jag bor, precis som Dag Larsson, i Stockholm. Badhusen är stängda, museerna är stängda och det mesta är stängt. Barnen blir då väldigt hänvisade till sina familjer. Om detta fortsätter en mycket lång period och om skolorna och förskolorna skulle stänga måste man ha en väldigt noggrann uppföljning av barns och ungdomars situation. Forskning som har gjorts i Europa, där man har haft ständiga nedstängningar - man har öppnat upp och stängt ned - visar att barn har farit illa i sina hemmiljöer. Jag är därför glad över att regeringen och statsrådet ändå har tankar runt just detta.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för anförandet. Ett ledmotiv genom pandemin har varit att vi ska ta oss igenom den tillsammans. Det är helt riktigt. Frågan är bara varför tillsammans för regeringen tycks innebära att det upphör att gälla beträffande näringslivets möjligheter och förutsättningar att just klara krisen. Är det inte i själva verket ganska naturligt och självklart att om det allmänna genom lagar och regler av goda skäl inför begränsningar som gör att verksamheter inte längre kan bedrivas att man då kompenserar dessa ekonomiskt för till exempel intäktsbortfallet? Om frisörerna över en natt inte får ha salongerna öppna, och om restaurangerna över en natt inte kan sälja och servera mat och dryck står de ändå kvar med fasta kostnader för personal och hyra av lokaler över tid. Problemet med statsrådets och regeringens hållning är att den är mycket begränsad. Man talar här om att man avser att återkomma till riksdagen när det gäller förordningar. Men i och med att lagen medger en så långtgående normgivningsmakt först från riksdagen till regeringen och sedan vidare till myndigheterna innebär det att dessa myndigheter får mycket långtgående möjligheter att meddela begränsningar när det gäller antalet deltagare och öppethållande så att dessa begränsningar i praktiken kommer att fungera som ett näringsförbud. Vi har sett åtskilliga exempel på detta under det gångna året. Det räcker därför inte att bara tänka sig en ersättning just på grund av de förordningar som regeringen kanske kommer att utfärda och underställa riksdagen, utan det behövs helt enkelt en bredare ersättning. Jag måste också fråga socialministern hur det kommer sig att regeringen inte återkom med en pandemilag redan när bemyndigandelagen kom. Var socialministern på något sätt förhindrad att inleda ett sådant arbete?

Herr talman! Jag tackar statsrådet för detta. Självklart är vi i Centerpartiet stolta över att vi har tagit ansvar för de 13 extra ändringsbudgetarna. Men det är inte detta som är grejen. Dessa pengar syftade inte till att stötta företagen på grund av legala begränsningar. Det är en annan sak. Vi måste stödja näringslivet när vi ser den starka ekonomiska nedgången. Och det har gjorts till viss del, även om det i många fall har varit för sent. Som det har sagts här tidigare handlar det inte om att det ska in en bestämmelse i lagen. Vi har förståelse för att det hade kunnat skapa svårigheter. Vad det handlar om är tydliga förarbetsuttalanden. Alla vet hur viktigt det är i svensk rätt med tydliga förarbetsuttalanden. Det är där som förslaget lämnar en del i övrigt att önska. Det är viktigt att komma ihåg att nedstängningar kommer att underställas riksdagen. Men det stora utrymmet som man nu undandrar riksdagen är det som man kommer att delegera ned till myndigheter. Det kan man delegera ned till regional nivå, lokal nivå etcetera. Dessa föreskrifter kan i sin tur vara så kraftfulla att verksamheter inte kommer att kunna bedrivas. Redan med detta resonemang står det alltså klart att det är otillräckligt. Denna hållning räcker helt enkelt inte. Jag konstaterar också att Lagrådet i sitt yttrande när det gäller just den tillfälliga bemyndigandelagen konstaterar att det även efter den tid då denna lag gick ut fanns behov av att ha ett ändamålsenligt regelverk i kraft så snart som möjligt för att därmed ha beredskap att hantera en eventuellt ökad smittspridning under hösten. Det har Lagrådet alltså redan konstaterat. Man instämmer med konstitutionsutskottet om att det finns ett behov av brådskande beredningar och att det kan undvikas just genom god framförhållning och god beredskap. Det tycker jag är viktigt att ta med sig. Vi hade kunnat använda tiden bättre, vi hade kunnat ha ett mer genomarbetat förslag och vi hade inte behövt oroa oss och ha kritik när det gäller de saker som jag har redovisat i dag.

Herr talman! Förlåt, statsrådet Hallengren - jag lyssnade verkligen noggrant på replikskiftena, men jag begriper ändå inte regeringens ställningstagande i ersättningsfrågan. Detta handlar ju om en enkel skrivning i propositionen, inte om några avancerade utformningar eller ersättningsmodeller. Det handlar inte ens om att få in skrivningarna i själva lagtexten utan om att nämna dem i förarbetena. Egentligen skulle jag säga att det kommer ned till två små ord. Det är det allt detta handlar om, nämligen orden "om" och "bör". När lagförslaget kom till oss i riksdagen var det utformat så att regeringen bör återkomma om ett beslut förväntas ha stora konsekvenser - alltså om man tycker att ersättning behövs. Som jag ser det gör de två orden, "om" och "bör", hela skillnaden. De leder oss nämligen in i en situation där människor vaknar måndag morgon, antingen som företagare eller som anställda i ett företag, och inte riktigt vet hur deras privatekonomi, deras vardag eller hela deras livsverk kommer att se ut om en vecka. Det kan ryckas undan med några dagars varsel. I alla dessa konsekvensanalyser, ser inte statsrådet Hallengren konsekvenserna av osäkra lydelser i en så pass osäker tid som vi ändå har tvingats in i allihop?

Herr talman! Nu blev det ändå en massa krumelurer och krångel - ett komplicerande av hur och exakt på vilket sätt detta ska utformas. Det blir lite snubbelpudding, om statsrådet ursäktar, och jag förstår ändå inte. Detta handlar ju bara om att skapa en trygghet i att huvudregeln ska vara att man får ersättning om man drabbas oerhört mycket av dessa beslut, det vill säga inte av pandemin som sådan utan av statens ingripanden i ens frihet. Jag ska dock inte gräva ned mig ytterligare i det, utan jag säger i stället så här: Om nu utgångspunkten ändå är att man ska få ersättning när det blir stor påverkan på ens privatekonomi, för företagare och andra med verksamheter, är det då inte lite märkligt att regeringspartierna inte kan ställa sig bakom utskottets tillägg? Det är ju separat från alla lagtexter, alla "hur" och alla krumelurer och snubbelpuddingar. I stället väljer regeringspartierna att rösta nej till utskottets ställningstagande med motiveringen att de håller med. Jag begriper inte regeringspartiernas inställning i den här frågan.